Herr talman! Herr Trana frågade om vi kunde säga hur de svenska jordbruksorganisationerna skulle kunna åstadkomma sådana arbetsförhållanden som man har exempelvis i Kanada. Jag vill svara att jag inte alls är säker på att vi har samma målsättning. Jag konstaterar bara att det finns en vilja till samarbete i former som är rationella och effektiva om man jämför med andra grupper. Vidare är det inte alltid storleken som är avgörande, herr Trana. I Amerika har man exempelvis oerhört stora bilfabriker, men ändå klarar sig den svenska bilindustrin rätt bra, trots att våra fabriker är små jämfört med de amerikanska. Det är möjligt att en verksamhet kan organiseras olika i olika länder. Sedan sade herr Trana att propositionen helt byggde på det utlåtande som studiegruppen lagt fram, men därvidlag har vi helt olika uppfattningar. Jag har personligen sagt — och jag vill minnas att statsrådet tidigare nämnt att andra framhållit samma sak — att propositionen är diffus. Och det är den därför att statsrådet i framtiden skall ha frihet att handla som han vill. Skillnaden, herr Trana, är att studiegruppens utlåtande skrevs för valrörelsen 1966, men propositionen är skriven för en realbehandling här i riksdagen. Herr Trana talade sedan om u-hjälpen, och det är möjligt att han hade skrivit sitt anförande i förväg och hade svårt att ändra på det. Men låt mig en gång för alla slå fast att ingen från denna talarstol har sagt att vi här i Sverige skall ha en livsmedelsproduktion för att kunna skicka livsmedel till u-länderna. Talare efter talare från oppositionen har haft ordet men ingen har påstått något sådant. Om herr Trana hade varit uppmärksam under behandlingen i utskottet, skulle han ha märkt att ingen påstod det i utskottet heller. Däremot sade vi att det kanske var oförsiktigt att skära ned den nuvarande produktionen så starkt, att vi blev tvungna att gå ut på världsmarknaden och köpa livsmedel som i annat fall skulle ha kunnat gå till u-länderna. Vi delar jordbruksminister Freemans uppfattning att hjälpen till u-länderna så småningom skall övergå till självhjälp. Men, herr Trana, det dröjer en tid innan vi är där. Men som jag tidigare sagt utesluter inte de två sakerna varandra i nuvarande världssituation och i den kris som också jordbruksminister Freeman talade om. Slutligen framhöll herr Trana att vi i dag producerar 92—93 procent av vårt livsmedelsbehov, och han tillade att om vi inte skär ned produktionen till 80 procent, så blir den inte lönsam. Får jag bara ställa frågan: Om vi inte har 100 procents försörjning nu men på grund av våra handelsavtal får dåliga priser och tvingas exportera — vad hindrar i framtiden en regering att göra exakt likadant vid 80 procents produktion?

Herr talman! Jag har gjort samma konstaterande som herr Eliasson, att när man på regeringssidan gång på gång kommer tillbaka till att vi inte skall producera för u-länderna, så är det väl mest för att övertyga sig själv och träna sig inför den kampanj som man måste sätta i gång för att försvara sin linje utåt. Herr Trana säger att vi allra först behöver få människorna i u-länderna att hjälpa sig själva. Men det gagnar mycket litet att komma ned till de familjer som swvälter i dessa länder och säga: Ni får sätta i gång med familjeplanering etc. Men de behöver mat under en ganska lång tid innan andra åtgärder hinner slå igenom, innan vi lär dem familjeplanering, lär dem att odla sin mark och försörja sig själva. Under lång tid måste tillförsel av livsmedel från de rika länderna vara det väsentliga. USA har också sänt livsmedel och i stort sett tömt sina lager. Herr Trana minns kanske också att jordbruksminister Freeman sade i slutet av sitt tal att vi måste hjälpas åt allesammans — som jag sagt tidigare i dag — och tillade: Om vi hjälps åt allesammans, är det möjligt att vi lyckas — jag är trots allt optimist. Beträffande den amerikanska sockerpolitiken fick vi beskedet att amerikanerna odlar 50 procent av vad de behöver och köper 50 procent. »Men vi kan mycket väl odla också dessa återstående 50 procent,» sade jordbruksminister Freeman. »Varför gör ni inte det?» frågade vi. Nej, svarade han, vi måste hjälpa dessa länder i alla fall, och då kan vi lika gärna göra det på det sättet att vi köper socker av dem till ett ordentligt pris, 90 å 95 öre per kilo. Det är en annan politik mot u-länderna än de förordar som vill att vi skall köpa socker för 34 öre kilot, vilket innebär en klar förlust för odlarlandet. Jag skall sluta med att erinra om ett annat uttalande. Chefen för en stor koncern sade: Aldrig till förne har världens jordbrukare stått inför en så stor efterfrågan på livsmedel som den som kommer inom de närmaste 10 å 15 åren. Detta uttalande visar också hur allvarligt man där ser på detta försörjningsproblem, men som man i vårt land försöker att lättsinnigt gå förbi.
Herr talman!

Herr talman! Jag vill till herr Eliasson i Moholm säga att den fråga som jag framställde om skogen inte avsåg förhållandena i dag utan vad som kan gälla i morgon. Jag kanske skall förklara mig ytterligare. Vi vet att när ett stort skogsbolag avverkar, tar man rubb och stubb, d.v.s. man kalhugger, och sedan planterar man. Har man i dag tillräckliga möjligheter härvidlag i jordbrukarnas skogsbruksföreningar? Är de organiserade och utbyggda så att man kan gå fram efter dessa linjer? Därvidlag är jag mycket tveksam. Jag noterar med tillfredsställelse att i sina repliker har nu både herr Eliasson i Moholm, herr Hansson i Skegrie och herr Antby från denna talarstol deklarerat att vi i Sverige inte skall inrikta oss på att producera livsmedel för u-länderna.

Herr talman! Om herr Trana inte hade sovit i utskottet eller på annat sätt varit frånvarande hade replikskiftet i denna del varit helt onödigt.
Herr talman! Även om propositionen lämnades litet sent och så att säga förhindrat en reell diskussion om problemen måste jag säga, att ifall herr Trana i sitt manus kunnat stryka vad som tidigare sagts från denna talarstol, så kunde vi ha sparat en del debattid. Så några ord om skogen, herr Trana! Ingen kan väl ändå påstå annat än att det skett en utomordentlig anpassning av det enskilda skogsbruket i detta land. Det förhållande som herr Trana åberopar är ändå inte, vågar jag säga, det enda alternativet. Jag tror att herr Trana med lugnt samvete kan överlåta åt företrädarna för skogsjordbruket att bedöma situationen den dag bedömningen skall göras.
Herr talman! Det gläder mig att herr Eliasson i Moholm »tror». Jag tror ingening i detta fall — jag bara reflekterar över hur det kan bli. Jag vet inte om det var herr Hansson i Skegrie eller herr Antby som sade, att om jag inte hade sovit i utskottet, så hade vi inte behövt föra denna diskussion. Jag tror emellertid att det var herrarna som sov när jag höll mitt anförande, ty jag sade att efter de uttalanden som gjorts av ansvariga och framstående ledamöter av jordbruksutskottet i denna fråga är det starka understrykande av behovet av hjälp till u-länderna, som kommit till uttryck här i dag, ägnat att förvåna. Ni kan ju själva i protokollet kontrollera om det inte var så jag sade.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att herr Trana bara tror och inte vet. Han säger att det skulle vara så utomordentligt fördelaktigt att göra som domänverket och skogsbolagen, nämligen. avverka rubb och stubb på en gång. Det betyder att det i stora delar av de områden, som lyder under domänverket eller tillhör de stora skogsbolagen, kan bli arbetstillfällen endast under en enda avverkningssäsong på en hel mansålder. Därefter planterar man endast — och så avverkar man allt på en gång. Det kan alltså bli så, enligt det beslut som kammaren snart går att fatta och enligt vilket skogen inte alls kommer med i bilden, att stora delar av vårt land kommer att utgöra ödebygd under: en hel mansålder. Det är den politik som kommer att gestaltas om herr Trana och hans partivänner får som de önskar: framöver.
Herr talman! Jag skall inte bedöma: om herr Trana har sovit eller inte. Men. om herr Trana hade lyssnat till vad jag tidigare sade skulle han i alla fall ha hört att jag framhöll att vi inte begär att sådan åkerjord, som inte klarar sig i konkurrensen, skall vidmakthållas bara för att vi där skall odla för u-hjälpen: Därom är vi väl överens. Däremot kan vi icke acceptera regeringssidans linje att vårt rika land skul 1e försöka bli ännu rikare genom att vi skulle köpa de livsmedel som andra bättre behöver. Det är ju kontentan av den linje som herr Trana har förordat. Det är knappast hederligt handlat av oss. Det är ingen svårighet för oss att konkurrera om dessa livsmedel därför att vi har en köpkraft som är tio gånger större än dessa svältande folks. Frågan är bara om ett rikt land som vårt kan handla på detta sätt.
Herr talman! Det är en annan sak än den vi senast diskuterat som intresserar mig speciellt. Det gäller arealen på jordbruksenheterna.

När departementschefen analyserar dessa frågor säger han i propositionen: »Jordbruksföretagens storlek har, bortsett från s.k. sidoarrenden, också under de senaste tjugo åren ökat mycket långsamt, nämligen i genomsnitt från ungefär 12 till 16 ha.» Jag vill kommentera denna siffermagi något. Jag tycker det är missbruk av statistik att ange tillväxten av våra jordbruksföretag med så enkla medel som »från 12 till 16 ha». Jordbruksministern är inte ensam om att ha framfört denna åsikt, vilket visat sig i debatterna tidigare, framför allt under förra våren. Orsaken till att tillväxttakten är så låg är att man fortfarande tar med de små jordbruken under 10 hektar och ända ned till 2 hektar. Dessa har ingen reell betydelse för den svenska jordbruksproduktionen. Professor Lennart Hjelm höll ett anförande vid lantbruksveckan i år. Han sade då att desså mindre jordbruk på under 10 hektar under de sista tjugo åren har minskat i antal från att då utgöra två tredjedelar av det totala antalet till ungefär hälften nu. åkerarealen inom denna storleksklass ' har minskat från en tredjedel av totalarealen till en femtedel. Dessutom tillägger han att av brukarna på dessa jordbruk är mer än en fjärdedel över 65 år. Sedan har dessa jordbruk nedlagts i mycket stor utsträckning. Det har frigjort ungefär 600 000 hektar under dessa tjugo år. Därav har ungefär 400 000 hektar upphört att vara åker och av vad man vet är 100 000 hektar skogsplanterade. Jag var i Skåne häromdagen och såg hur denna skogsplantering kan gå till. Det var en del av ett stort jordbruk där 180 hektar med stöd av statsbidrag var planterade med skog, vilket i och för sig var förödande för landskapsbilden. Det är alltså inte bara de små jordbruken som här dras ut ur jordbruksproduktionen utan även inom de stora jordbruken försvinner stora arealer. Licentiat Sven Holmström i jordbrukets utredningsinstitut har nyligen publicerat några siffror från en utredning som kommer att utges ganska snart. Han har också reagerat mot siffermagin med den låga ökningstakten från 12 till 16 hektar. Han analyserar olika orsaker till att man skall räkna bort den ena arten efter den andra av de små jordbruken samtidigt som man ökar storleksordningen från 16 till 16,2, 16,8 o.s.v. och kommer upp i 21,5 ha under vissa förutsättningar. Han kommenterar detta och säger att det fortfarande inte är någon mening med att göra på det sättet. I stället tar han fram några andra omständigheter. År 1944 kom 39 procent åv den svenska jordbruksproduktionen från dessa små jordbruk. Nu är det endast 19 procent, d.v.s. bara hälften så mycket. Detta visar den minskade betydelse dessa små jordbruk har fått. Jordbruken på över 10 hektar, d. v. s. sådana som har reell betydelse för vår nuvarande jordbruksproduktion, uppgår för närvarande till 48 procent av hela antalet, men de lämnar 81 procent av hela produktionen. Medelarealen för dessa jordbruk är 29 hektar. Om vi går upp ytterligare ett steg till 20 hektar, kan konstateras att dessa utgör 23 procent av antalet och att de ger nära 60 procent av produktionen. Detta visar att den svaga genomsnittliga ökningstakten inte har någon relevans när det gäller den stora produktionen i vårt land. Dessa jordbruk ligger också i trakter där det finns goda förutsättningar för jordbruksproduktion. Licentiat Holmström påvisar att år 1944 låg hälften av vegetabilieproduktionen på företag under 28 hektar och hälften på över 28 hektar. Nu är denna siffra uppe i 54 hektar, d. v. s. jordbruk över 54 hektar har hälften av vegetabilieproduktionen. Beträffande animalieproduktionen har motsvarande arealgräns höjts från 13 till 21 ha, och om vi tar totalproduktionen från 15 upp till 25 hektar. Detta ger också en helt annan siffra än de 16 hektar som man anfört i propositionen. Om man går till ett enstaka län — jag har tagit Värmlands län som varit på tal tidigare i dag — kan jag först nämna att själva åkerarealen har förändrat sig mycket hastigt under de senaste åren. År 1951 fanns 170 000 hektar åker. Tio år senare var siffran 150 000, medan den nu är 130 000 hektar. Räknar man efter den inventering som är gjord av lantbruksnämnden och lantbruksstyrelsen har man år 1980 70 000 hektar. Det är en mycket snabb förändring av jordbrukets omfattning i detta län. När man sedan försöker att få fram en medelareal i Värmland, kommer man till det resultatet att det för närvarande är 11-hektarsjordbruk som utgör medeltalet. Sådana jordbruk förekommer endast i ringa utsträckning. På slättbygden där man har 60 procent av åkerjorden är medelarealen 20 hektar, i de centrala delarna av Värmland 8 hektar och i skogsbygden 4 hektar. Tar man medeltalet mellan så skilda arealer som 4 hektar och 20 hektar, får man fram ett jordbruk som i och för sig knappast finns. På samma sätt är det med övriga medeltal. Om man tar dem för hela landet, är de helt missvisande. Om man tar dem per län är de också missvisande, om inte länet är mycket homogent, men sådana län har vi inte i detta land. Det är emellertid inte bara arealtänkandet som avgör det hela. Till en ökad areal hör ändring eller nybyggnad av ekonomibyggnader, nya redskap, annan arbetskraft och dessutom kombination med skog i stora delar av landet. Man kan alltså inte bara gå efter detta arealtänkande. Herr talman! Slutligen skulle jag vilja säga några ord om en sak som också har med areal att göra, nämligen lantmäteriets medverkan i jordbruksrationaliseringen. Som bekant är det redskap vi har mycket föråldrat. Den nuvarande jorddelningslagen från 1926 tillkom efter ett utredningsarbete som började redan före 1910. Sedan några år tillbaka arbetar justitiedepartementet med ett förslag till ny fastighetsbildningslag, och jag hoppas verkligen att arbetet där skall fortskrida programenligt så att riksdagen nästa år får tillfälle att behandla detta förslag. Det kan också få betydelse för lantmäteriets medverkan i lantbruksnämnden. Det tog litet tid under de första åren på 1950-talet att organisera arbetsfördelningen mellan de två organen, lantbruksnämnden och lantmäteriet. Men på senare år har samarbetet gått bra, och det kommer att gå ännu bättre om vi får en annan lagstiftning — den nuvarande är ett ganska trubbigt instrument. Slutligen vill jag, herr talman, säga några ord om motionsparet I: 847 med herr Per Jacobsson som första namn och II: 1058 med herr Nilsson i Tvärålund som första namn. I motionerna begärs undersökningar för att försöka åstadkomma en jordbruksdrift där man inte använder alltför mycket gifter. Försök i detta avseende har gjorts i Schweiz och andra länder, i viss utsträckning även här i landet. Motionen utmynnar i att målsättningen bör vara en produktion av livsmedel som är giftfria. Utskottet kan sägas ha välvilligt behandlat motionerna. Man hänvisar till att frågan behandlas av naturresursutredningen och att motionerna fördenskull inte påkallar någon särskild åtgärd. Som motionär kan jag säga att vi är nöjda med den skrivningen tills vidare men att vi tror att frågan måste uppmärksammas mer i fortsättningen.
Herr talman! I den stora och omfattande fråga som vi här behandlar har jag för avsikt att endast beröra ett avsnitt. Jag är dessutom tvungen att välja ett sådant avsnitt att jag kan hämta mina erfarenheter från Södermanland, eftersom jag inte har någon amerikaresa bakom mig. Rationaliseringen inom vårt jordbruk går mycket snabbt, och med nuvarande åldersfördelning inom jordbrukarkåren finns det all anledning att förmoda att den yttre rationaliseringen kommer att öka ännu kraftigare i fortsättningen. För att detta skall kunna ske — och vi är väl i stort sett eniga om lämpligheten därav — fordras att stora kapital ställs till förfogande och att nu gällande amorteringstider förlängs. 1960 års jordbruksutredning hade föreslagit en avsevärd höjning av låneramarna och en betydelsefull förlängning av amorteringstiderna. På denna punkt har jordbruksministern tyvärr inte ansett sig kunna följa utredningens förslag, utan har prutat väsentligt i den proposition som ligger till grund för dagens debatt. Från jordbruksdebatten i denna kammare förra året erinrar jag mig att vi diskuterade det utspel som har berörts vid flera tillfällen i dag. Jag efterlyste därvid regeringens inställning till just kapitalfrågorna. Det svar jag fick var att socialdemokraterna alltid har varit villiga att medverka till rationaliseringar. Även i dagens debatt har jordbruksministern talat om den starka ökningen i statens medverkan. Om denna medverkan endast blir vad jordbruksministern föreslagit i propositionen tycker jag dock inte att den är tillfredsställande. Talet om en snabb rationalisering måste åtföljas av reella åtgärder och åtaganden från staten, om det inte bara skall utgöra fagra ord i syfte att dupera konsumentgrupperna. Utskottet har genom en kompromiss, som också är påtalad tidigare, enat sig om en förlängning av amorteringstiderna på förvärvslånesidan och föreslår en sammanlagd amorteringstid av 40 år. Detta kan hälsas med stor tillfredsställelse. Däremot beklagar jag djupt att utskottet inte kunde åstadkomma någon ändring på driftslånesidan. För att man över huvud taget skall kunna driva ett jordbruk måste mycket stora kapital bindas i inventarier. Låt mig ta ett litet exempel. Det är väl inte på något sätt orealistiskt att räkna med att det för ett tvåmansjordbruk går åt 150 000—200 000 kronor bara till driftinventarierna. När det nu inte blir någon förlängning av amorteringstiden, utan låntagaren tvingas att spara in ett så stort belopp på 15 år är det oerhört hårda åtaganden som de yngre jordbrukarna får ikläda sig. Samtidigt som man kräver att de skall producera billiga livsmedel är de nödsakade att påta sig ett sådant tvångssparande. Detta kan inte vara motiverat. En förlängning med fem år av amorteringstiderna även för driftslånen skulle enligt min mening ha varit mycket välmotiverat. Den löser givetvis inte problemet helt och hållet, men den skulle betydligt ha underlättat situationen för speciellt de yngre lantbrukarna. Orsaken till att jordbruksministern i sin proposition inte har följt utskottet på denna punkt är att han har hängt upp sig på att riksbanksfullmäktige har invänt att jordbruksnäringen är stadd i så snabb utveckling att det skulle vara felaktigt att införa så långa amorteringstider. Denna invändning kan vara värd beaktande, men från långivarsynpunkt skulle det enligt min mening inte behöva föreligga någon risk. Den dubbla kontroll över dessa krediter som utövas av banker och lantbruksnämnder är mycket effektiv. Under de gångna åren har staten behövt satsa mycket blygsamma belopp genom inträde med anledning av åtagna garantier. Även när det gäller kreditramarna har jordbruksministern varit återhållsam, jämfört med utredningens förslag. Utskottsmajoriteten har gett jordbruksministern sitt stöd. Kanske kan man i viss mån trösta sig med en del uttalanden i dag från regeringspartiets sida, i vilka man kan tolka in möjligheten av en framtida utbyggnad. Jag kan mycket väl förstå att det i dagens läge kan vara litet besvärligt att överblicka hur stora kreditramarna borde vara. För den som är medveten om att vi med nuvarande kreditramar haft mycket svårt att tillgodose de lånebehov som har förelegat är det dock alldeles givet att det fordras betydligt vidare ramar för att klara detta behov i framtiden. I den nya given har vi ju avsevärt höjt lånetaken i den mån vi inte helt och hållet tagit bort dem. Det som jag finner allra underligast i propositionen vad rationaliseringsåtgärderna beträffar är förslaget om bidrag till den inre rationaliseringen. I jämförelse med vad som tidigare har gällt innebär det både en höjning och en sänkning av anslaget. Man har sänkt rambeloppet från 16 miljoner till 8 miljoner kronor, men man har gett den bidragssökande möjlighet att få 100 000 kronor i stället för som tidigare högst 8 000 kronor. Det säger sig självt att det mer eller mindre måste bli en form av utlottning i lantbruksnämnderna när dessa bidrag skall fördelas. Det är över huvud taget mycket svårt att ta ställning till bidragsformen med ledning av vad som kan utläsas av propositionen. Man måste få se tillämpningsföreskrifterna innan man kan bilda sig en uppfattning om hur det hela kommer att utfalla. Jag vill mycket gärna ställa ett par frågor till jordbruksministern i anslutning till denna bidragsform. Kommer man att i tillämpningsföreskrifterna liksom tidigare ha förmögenhetsgränsen kvar? Kommer man när det gäller sammanläggningskravet att få hänvisa till en sammanläggning av två jordbruk som företogs för tre, fyra år sedan? Jag tänker mig att det i många fall kan gå till så, att en person köper och slår ihop två jordbruk, d.v.s. man vidtar en yttre rationalisering, men han har för tillfället inte råd till eller vågar inte gå in på en inre rationalisering, utan avvaktar därmed säg fyra, fem år. Kan en sådan fyra, fem år gammal yttre rationalisering få betraktas som bidragsberättigad? Jordbruksministern har i dag talat om hur tio småbönder kan slå sig samman för att bygga exempelvis ett suggstall, som han sade. Kommer man att i ett sådant fall erhålla bidrag till den inre rationaliseringen? Kommer dessa tio småbrukare att tvingas lägga ihop sina åkrar eller menas det i ett sådant fall ingenting med vad som står i propositionen att endast i samband med yttre rationalisering bidrag till inre rationalisering skall kunna utgå? I detta ärende förekommer en väldig massa frågetecken som man gärna skulle vilja ha utsuddade innan man över huvud taget kan bilda sig en uppfattning om hur lantbruksnämnderna ute i länen skall kunna behandla ärendena. När jag lyssnat på statsrådet Holmqvist i dag och när jag läst propositionen har jag haft en känsla av att det största problemet i framtiden inte kommer att bli att få bort folk från lantbruksnäringen, utan det största problemet, som vi kanske får mycken anledning att diskutera framdeles, blir att förmå människor att ägna sig åt jordbruket som yrke. Herr talman! Jag ber att få instämma i de yrkanden som herr Hansson i Skegrie m.fl. har framställt.

Herr talman! I den debatt vi nu för om utformningen av den framtida jordbrukspolitiken ingår många komponenter. Dessa har varit föremål för olika värderingar och utgångspunkter från talare som deltagit i debatten. För min egen del vill jag deklarera den uppfattningen att jordbruksnäringen så långt som möjligt bör få verka under samma betingelser som näringslivet i övrigt, och jag ansluter mig till de synpunkter som därvidlag anförts av mina partivänner. Jag begärde emellertid närmast ordet för att uppmärksamma de arbetsmarknadspolitiska aspekterna i den utveckling som skisserats i propositionen. I det sammanhanget vill jag citera vad departementschefen anför på s. 145 i propositionen! »En nödvändig förutsättning för jordbrukets fortsatta rationalisering och den produktionsanpassning, som är samhällsekonomiskt moti verad, är att den arbetskraft, som med hänsyn till den tekniska och ekonomiska utvecklingen inte längre behövs i jordbruket, kan frigöras i tillfredsställande takt. Avgång av arbetskraft från jordbruket medverkar i viss mån till en önskvärd begränsning av den totala produktionsvolymen och skapar även utrymme för fortsatt produktivitetsökning inom jordbruket. För att framstegstakten i samhällsekonomin inte skall avta är det med hänsyn till den väntade framtida bristen på arbetskraft i landet av stor vikt att den arbetskraft som ej längre behövs i jordbruket får hjälp att omställa sig för att göra en insats i andra näringar. Härför talar givetvis också humanitära och sociala skäl.» Härvid kan pekas på en rad åtgärder som är möjliga. Till vårt förfogande har vi en mängd arbetsmarknadspolitiska instrument. Vi befinner oss i dag i en helt annan situation än under 1930-talet. Arbetslöshetspolitiken som då fördes har blivit sysselsättningspolitik. Vi har fått en ökad efterfrågan på varor och tjänster, ny teknik inom vår produktion, åtgärder som tryggar den enskilde i olika situationer som vi har skapat fram. Hela samhällssituationen är stadd i förändring. I det sammanhanget har vi steg för steg byggt ut arbetsmarknadspolitiken, i vilken bl.a. arbetsförmedlingen ingår. Genom sin organisatoriska uppbyggnad omspänner arbetsförmedlingen hela vår arbetsmarknad, och genom dess arbetsmetodik kan man snabbt avläsa de förändringar som sker och kan väntas ske på sysselsättningens område. Låt mig här erinra om förhållanden som är aktuella i samband med den debatt vi nu för beträffande jordbrukspolitiken. I november 1959 utfärdade arbetsmarknadsstyrelsen ett arbetsmarknadspolitiskt jordbruksprogram angående åtgärder inom jordbruksnäringen. Detta utarbetades i samråd med bl.a. lantbruksstyrelsen och parterna på jordbrukets arbetsmarknad. Uppgiften är att följa utvecklingen på jordbrukets område och därvid föreslå och vidta åtgärder som kan anses erforderliga. Inom varje län finns samarbetsgrupper speciellt för jordbruket. De är organiserade på ett liknande sätt och har likartade uppgifter. Till detta skall fogas den service som arbetsförmedlingen ger i form av anvisningar och upplysningar om lediga anställningar inom vår arbetsmarknad. F. ö. åtgärder som för övrigt kan anses påkallade kan snabbt sättas in för att bereda den arbetssökande möjlighet att träda in i annan sysselsättning. Det finns bl.a. en rad olika instrument som vi här i riksdagen har skapat, byggt ut vidare och avpassat allt efter de förändringar som har skett på arbetsmarknaden och i samhället. Låt mig bara erinra om omskolningen som med gott och positivt resultat har prövats. Det är många som genom den har fått möjligheter att övergå till andra och mera lönsamma yrken. Under omskolningstiden lämnas bidrag enligt fastställda normer och under särskilda villkor. Omskolningen skall bl.a. ha en arbetsmarknadsmässig motivering. Vi har infört statshjälp, som innebär att ekonomiskt stöd utgår till den som är arbetslös eller väntas bli arbetslös och flyttar till en annan ort. Vidare betalas familjebidrag och resepenning. En annan viktig faktor i sammanhanget, som bör kraftigt framhållas, är den lokaliseringspolitik, vilken vi haft tillfälle att här i kammaren föra många och långa och ingående debatter om. Jag skall nu, herr talman, av tidsskäl avstå från att närmare utveckla detta. Låt mig, herr talman, sammanfatta den föreslagna jordbrukspolitikens syfte. Det är att genom rationalisering och rörelsestimulans inom jordbruket erbjuda ett bättre alternativ till alla dem som har företag som ger dem en otillfredsställande sysselsättning och försörjning, antingen inom näringen eller genom omskolning till ett arbete som ger bättre inkomst. Det bör emellertid starkt un derstrykas att valet mellan rationalisering och omställning skall grundas på individens eget beslut. Samhällsorganen ger råd, stöd och ekonomisk stimulans men bestämmer ingenting. Vilket alternativ som väljs skall — — — vara en jordbrukarens egen angelägenhet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 2, 4, 5 och 7 och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Den diskussion som här förts hela dagen skulle kunna ha som rubrik »Lång dags färd mot natt». Å andra sidan får man väl säga att det är nödvändigt och nyttigt att en sådan debatt förs i denna för hela vårt folk så utomordentligt viktiga fråga. Tänker man tillbaka på fjolårets valrörelse och den förgiftade stämning som då rådde kan man konstatera att det skett en viss tillnyktring och att i dag debatten har kunnat föras med betydligt mildare tonfall. Jag vet att det under och efter valrörelsen inom jordbrukarleden rådde en fullkomligt hopplös stämning. Man hade där fattat diskussionen så, att man skulle drivas från gård och grund. Så var givetvis inte fallet, men vi vet att människorna kan inbilla sig rätt mycket när stämningen blir uppjagad. Jag tror ändå att det är nödvändigt att vi resonerar litet om dessa saker. Den 1 november i fjol då debatt i denna fråga fördes yttrade jag som slutomdöme att det nog trots de stora misstag som gjorts skulle vara nyttigt att tona ned debatten — det skulle vara av intresse både för jordbrukets folk och konsumenterna. Jag kan i dag konstatera att, som jag tidigare framhållit, en viss avspänning inträtt, Givetvis finns det kvar vissa divergerande uppfattningar, men jag vill hoppas att även dessa så småningom skall kunna utjämnas mycket mera än vad som blivit fallet i dag. i alla fall visat prov på att man kunnat skriva ihop sig, och jag är överens med dem som menar att det kunde ha uppnåtts överensstämmelse på ännu fler punkter, om det stått mera tid till förfogande vid utskottsbehandlingen. Detta visar klart att det är en fördel att få propositionerna i tid, så att inte utskotten av tidsnöd tvingas gå igenom dem så snabbt som möjligt. Det har i dag resonerats en hel del, och man har bl.a. varit inne på frågan om huruvida vår jordbruksproduktion skall minskas. Ingen har vågat säga rent ut vad som kunnat läsas i tidningspressen, nämligen att vi med en miljon hektar bör minska vår jordbruksproduktion. Och sedan menar man att alla problem skall vara borta. Jordbruksutövare skall få en god ekonomisk ställning och vinna mycket på dessa anordningar. För min del tror jag att vi bör ta det litet lugnare. När det gäller Amerika, som har oerhört stor mängd jord i sin jordbank, framhöll jag redan i fjol att det då för första gången sagts ifrån att 1 miljon hektar skulle tas tillbaka från jordbanken för att åter sättas in i produktionen. Jag fick vid det tillfället svaret att detta var så obetydligt att det egentligen inte var något att resonera om. Det dröjde inte mer än en vecka förrän Amerikas president meddelade, att ytterligare 10 miljoner skulle tas från jordbanken för att ånyo sättas in i produktionen. De senaste uppgifterna jag fått från Amerika meddelar att 22 miljoner hektar nu tagits ut från jordbanken. Jordbruksministern sade här i dag att det fortfarande finns 18 miljoner hektar kvar i jordbanken. Detta visar att mycket stora arealer har tagits ur produktionen, men det visar också lika tydligt att Amerikas ansvariga politiker för framtiden är fullt på det klara med att denna stora jordbank helt enkelt måste försvinna, om man inte skall gå mot en fullständig världskatastrof med svältande människor. Här har resonerats om huruvida vi i Sverige skall upprätthålla vår jordbruksproduktion för att kunna hjälpa u-ländernas folk. Ingen har tidigare, mig veterligt, sagt att vi bör upprätthålla en jordbruksproduktion i Sverige som skall förse u-länderna med mat. Vad vi framhållit i dag liksom tidigare är just detta, att produktionen skall vara så stor att vi inte behöver gå ut på världsmarknaden och köpa upp de s.k. överskotten, utan i stället kan låta dessa gå till de svältande människorna som behöver dem. Vi kan, som sagts här flera gånger, naturligtvis köpa upp varor på ett helt annat sätt än andra därför att vi har pengar, men det skulle vara en skam om vi gjorde det. Vi måste se till att vi inte behöver gå ut och konkurrera på världsmarknaden, utan att vi i så stor utsträckning som möjligt försörjer oss själva. Detta är en rimlig begäran. Svälten i världen, har man sagt från denna talarstol, får inte tas som förevändning för en stor jordbruksproduktion. Det har heller ingen velat göra. Vad vi sagt är, att vi bör se till att vi kan försörja oss själva. Det har även gjorts gällande i debatten, att ingen med undantag för socialdemokraterna har tänkt på konsumenterna. Det är ett fullkomligt horribelt påstående. Från alla håll har klart och tydligt sagts ifrån, att frågan om jordbruksproduktionen är ett gemensamt producentoch konsumentintresse. Ingen önskar en produktion som bara tillfredsställer producenterna, utan vad vi vill ha är en jordbruksproduktion som kan ge även konsumenterna fördelar. Jag tror, mina vänner, att den tiden är förbi då man kunde gå ut och inbilla konsumenterna att det finns bara ett parti som sörjer för konsumenterna, medan de övriga partierna inte bryr sig om dem. Vi har alla ett lika stort intresse av att ordna det så, att båda parter blir nöjda. Det tror jag också att vi skall kunna göra, om vi beflitar oss litet om den saken. Herr Trana var rätt förnärmad på en del av de borgerliga reservanterna. När det gäller de svältande människorna sade han, att vi först skulle stoppa befolkningsexplosionen i världen och därefter skicka ut experter. Men vad skall ske under tiden, herr Trana? Jag vet inte om herr Trana är kvar i kammaren, men det skulle vara roligt att få ett svar på den frågan. Skall vi säga till dessa människor att vi här hemma konstaterat, att först skall befolkningsexplosionen stoppas och sedan skall ni få experter, som skall hjälpa er att skapa ett jordbruk. Vi kan inte vara så cyniska, att vi säger, att vi under tiden inte bryr oss om hur de har det. Så enkelt är det inte. Om vi som sitter här i kammaren hade tillhört något u-landsfolk och fått ett sådant besked från ett land som säger sig vara rikt, så skulle vi säkert ha uttryckt vår uppfattning med ord, som jag här inte skall nämna, ty då tror jag att herr talmannen blir lika förolämpad, han också. Jag tror att vi med litet god vilja kan hjälpa till. Det har sagts i debatten, att vi gör oss skyldiga till en självförhävelse om vi skjuter de svältande folken framför oss. Jag tror inte att det är någon självförhävelse att konstatera, att vi har en hel del möjligheter att hjälpa till. Vi bör i detta sammanhang inte underskatta oss själva. I fråga om trädgårdsnäringen och dess framtid vill jag helt och fullt instämma med fru Sundberg. Jag skall dessutom vara så pass generös, att jag ger jordbruksministern en eloge för vad han har gjort på detta område. Han har hittills när det gäller trädgårdsnäringen visat god vilja och gått oss till mötes på många områden. Lika väl som man kritiserar en människa när man tycker att han har fel, lika väl anser jag att man kan ge honom en eloge när man anser att han har gjort någonting bra. Jag förvånade mig över att herr Persson i Skänninge sade, att om jordbrukarna inte vill gå in för stordrift, så får de finna sig i att annat kapital investeras på deras område, t.ex. av Findus. Jag hade litet svårt att förstå innebörden av herr Perssons resonemang på den punkten. Men jag skulle gärna direkt vilja fråga herr Persson, om det är någon av kontraktsodlarna i Skåne som varit uppe hos herr Persson och beklagat sig över detta företag. Jag har träffat många kontraktsodlare som uttalat sin stora tillfredsställelse över Findus och de stora insatser som företaget gjort. Konsumenter och producenter har samma intresse — det är min bestämda uppfattning. Det har sagts: Skapa bara stora jordbruk, sedan ordnar det hela sig själv. Nej, det gör det inte. Vad man tycks glömma bort är, att på samma gång som man skapar dessa stora jordbruk så åsamkar man jordbrukarna mycket betydande kapitalskulder. Låt oss inte heller glömma bort, när vi talar så högt och vackert om rationalisering, att dessa väldiga kapitalskulder under alla förhållanden skall förräntas. Detta medför pålagor på produktionen och har till följd, att vi inte får fram billiga livsmedel i den omfattning som man ibland inbillar sig. Skillnaderna bli inte så stora — det är jag rätt övertygad om. Det beslut, som i dag skall fattas, tror man skall lösa alla problem för framtiden. Det tror inte jag. Det dröjer säkert inte många år förrän vi åter måste ta upp dessa frågor till prövning. Det är en chimär att tro, att man skall kunna producera så mycket billigare på dessa stora jordbruk. Sedan skall jag säga bara några ord om deltidsjordbruket, som herr Lindström beskärmade sig så mycket över. Han ansåg, att deltidsjordbruk inte var någonting att hålla på i dag och ännu mindre för framtiden. Det finns många olika typer av deltidsjordbruk. Jag kan anföra ett exempel som jag känner till. För två år sedan utbjöds ett småbruk om 6 ha till försäljning: Det var ett mycket välskött jordbruk med bra byggnader. En lantarbetare ville köpa detta jordbruk. Han ville behålla sin plats och räknade med att kunna sköta jordbruket vid sidan om. Han fick givetvis ingen statlig lånegaranti. Däremot kunde han för att bygga ett hus i ett samhälle få den statliga hjälp som utgår till alla som bygger ett eget hem. Detta hus skulle kosta betydligt mer än det salubjudna jordbruket. Jag anser detta vara fullständigt fel. Detta jordbruk hade han kunnat köpa för 60 000 kronor, men man bygger inte ett egnahem för 60 000 kronor. Jag tror att vi i sådana fall borde försöka vara litet mer generösa och inte så stela i formerna att vi säger att så och så många arealer skall det finnas om vi skall kunna ge statlig lånegaranti, och så skall det vara därför att så har vi bestämt. I dag vet vi att detta arealtänkande håller på att plockas bort, men det innebär inte att man i det fall som jag relaterade i framtiden kan få någon hjälp. Det finns säkert, herr talman, många olika problem som tarvar en ganska lång diskussion, men jag skall inte dra upp en sådan. Jag skall bara till sist säga att jag tror — i dag liksom jag gjorde den 1 november i fjol — att vad vi behöver för framtiden är moderation så att vi med god vilja på bägge sidor kan försöka lösa dessa problem som är utomordentligt viktiga för såväl producenter som konsumenter i vårt land och även för folken ute i världen.
Herr talman!

Jag skall be att ordagrant få återge vad jag yttrade: »Dessa problem, som egentligen ligger utanför ramen för denna debatt, kan icke lösas med livsmedelssändningar. Först måste befolkningsexplosionen hejdas och sedan måste de utvecklade länderna hjälpa de underutvecklade med den expertis, den undervisning och det kapital som erfordras för att de underutvecklade länderna själva skall kunna utvecklas till på livsmedelsområdet självförsörjande länder.» Jag menar att vi naturligtvis skall skicka vårt överskott till u-länderna, men det hjälper inte mycket. Behoven är så oändliga att detta är — det tror jag att jag sade också — en droppe i havet, något som jordbruksministern också framhöll i sitt inledningsanförande i dag.

Herr talman! Jag får tacka herr Persson i Skänninge som nu oförbehållsamt tagit bort det ogynnsamma intryck som hans tidigare anförande onekligen gav. berg vet jag inte — hon har inte bett mig framföra någonting från denna talarstol. Men jag anser att i det sammanhang Findus nämndes skulle det kunna tydas så att det var ett företag som vi borde se upp med för framtiden för att det inte skulle förstöra för jordbrukarna. Nu har herr Persson klargjort sin uppfattning, och för detta är jag som sagt tacksam; det råder inga delade meningar oss emellan på denna punkt. Herr Trana läste upp vad han hade anfört. Jag skrev ned att han sade: Stoppa befolkningsexplosionen — skicka sedan ned experter. Jag har talat med folk som kommer från Indien och även med andra som varit i u-länderna. De har sagt att u-länderna måste skicka ut sina bästa krafter för att lära i utlandet och på det sättet kunna bli experter där hemma. Det går alltså inte för oss att invagga oss i tron att bara vi har sagt ifrån att de skall stoppa befolkningsexplosionen så löser sig alla problemen. Utbilda först och främst experter som kan lära människorna någonting! Sedan kan det hända att befolkningsexplosionen i sista omgången kan stoppas, till nytta för alla.
Herr talman! Jag kan aldrig tro att det är främmande för herr Nilsson i Bästekille att de vetesändningar som Amerika häromåret skickade till Indien fick ligga i hamnarna och förstöras, dels på grund av lagringssvårigheter och dels genom angrepp av råttor. Det är många saker som måste ordnas först, innan man framgångsrikt kan hjälpa människorna i u-länderna med livsmedel!
Herr talman! Det sista som herr Trana sade kunde han ha hämtat direkt ur mitt anförande om u-landshjälpen. Jag framhöll just att utvecklingsländerna inte är vuxna den hjälp vi ger dem. Livsmedel fick ligga och förstöras, dock inte på grund av lagringssvårigheter utan därför att man kivades om vem som skulle betala tull för det livsmedelsparti man hade fått gratis.

Herr talman! För oss norrlänningar är det av allra största intresse att få veta vad den nya jordbrukspolitiken kommer att innebära för vår landsdel. Kommer den att innebära att jordbruket i norra Sverige tillåtes leva kvar och dess utövare få en rimlig lön för sitt arbete, eller kommer den att innebära en nedläggning av jordbruksproduktionen i denna region? Om man läser propositionen finner man ett jakande svar på båda dessa frågor. Jordbruksministern uttalar sig för den 80-procentiga försörjningsgraden, som måste innebära att en mycket betydande åkerareal, företrädesvis i Norrland, lägges ned. Samtidigt säger han dock i annat sammanhang att flera skäl talar för att en betydande jordbruksproduktion upprätthålles i Norrland. Jag kan inte tolka detta annorlunda än att jordbruksministern talar på två sätt, och jag befarar att talet om den 80-procentiga självförsörjningen är mest att lita på. I så fall kan man nog om något år, när den nya jordbrukspolitiken har hunnit verka, konstatera att socialdemokraterna har haft ringa förståelse för Norrland. Vad betyder då denna fastlåsning av produktionsvolymen till 80 procent för jordbruket i norra Sverige? Självfallet är det Norrland som drabbas i första hand, då begränsningen till väsentlig del skall ske i fråga om mjölk och kött, som ju är de viktigaste produktionsgrenarna i denna landsdel. Nedläggningen av åkermark, d.v.s. inplantering av skog, kommer att ske på sådana arealer som användes för produktion av grovfoder. För att komma ned till 80 procent — som ju är ett heligt tal — krävs en nedläggning på 800 000 till 1000 000 hek tar. I sammanhanget kan jag påminna om att de sex nordligaste länen i vårt land har totalt 500 000 hektar åker. Jag vill också erinra om det TV-program förra våren som presenterade jordbruksutredningens då nyutkomna förslag. Programledaren hade på en karta ritat in hur stor andel av den totala jordbruksproduktionen som föll på varje län, och han måste från den nuvarande volymen plocka bort produktionen i hela Norrland och vissa delar av Götaland och Svealand för att komma ned till den föreslagna 80-procentsgränsen. Det enda som återstod av Norrland på hans karta, när han hade plockat bort all jordbruksproduktion, var ett svart tomrum. Och det kommer förvisso att bli ett svart tomrum i Norrland, om jordbrukspolitiken inriktas enligt denna målsättning. Det märkliga är emellertid att man ingenstans, vare sig i utredningen eller i propositionen, har redovisat vilka stora konsekvenser en så omfattande nedläggning av åkermark måste få för de bygder det här är fråga om. Ett jordbrukspolitiskt program, där inte konsekvenserna vid förslagets genomförande redovisats bättre, kan inte godtas. Det är uppenbarligen så att utglesningen av jordbruksproduktionen i en bygd endast kan drivas till en viss gräns. Överskrides denna, så omöjliggöres en rationell insamling och förädling av produkter samt distributionen av förnödenheter. Därmed försvinner förutsättningarna för fortsatt jordbruksproduktion. I norra Sverige är man nära denna gräns på många håll, vilket betyder att någon ytterligare minskning av totalproduktionen inte kan få ske, om jordbruksproduktionen över huvud taget skall kunna fortsätta. Enligt senaste uppgifter är mjölkproduktionens utveckling inte särskilt uppmuntrande. För mars månad låg riksgenomsnittet av invägd mjölk på minus 4,7 procent jämfört med genomsnittet under samma tid i fjol. Detta är väl i och för sig en väntad tendens. Men det verkligt oroande i sammanhanget är att den norrländska mjölkproduktionen minskar mer än rikets genomsnitt. Inom Sundsvalls mjölkcentral minskade invägningen i mars med 10,7 procent och i april med 14,3 procent, inom Ångermanlands mejeriförening med i mars 7,8 procent och i april 9,2 procent. Jämtland och Hälsingland har också negativa siffror, även om de inte är lika markanta. Västerbotten och Norrbotten uppvisar en utveckling som är jämförbar med Ångermanlands och Medelpads. I propositionen saknas en helhetssyn på jordbrukspolitiken, genom vilken inte minst de lokaliseringspolitiska aspekterna på produktionsmålsättningen närmare skulle kunna klarläggas. Jordbruket är jämte skogsbruket den viktigaste basnäringen för huvuddelen av Norrland, och dess fortbestånd är en nödvändig förutsättning för exempelvis turistnäringen, som i stor utsträckning måste bygga på en bofast befolkning. Det är kombinationen av odlingslandskap och ödemark som ger den storslagna naturen. Enligt min uppfattning är det därför ofrånkomligt att vid utformningen av jordbrukspolitiken i vid mening beakta naturoch landskapsvårdsintressena. Man kan inte bara låta stora åkerarealer läggas ned utan att ha klart för sig vad arealerna skall användas till. Jag kan i varje fall inte acceptera en politik som medför att stora delar av de norrländska odlingsmarkerna successivt växer igen med buskar och att bygderna förslummas. Det är mot denna bakgrund nödvändigt att åtgärder vidtas för att hindra en långtgående krympning av jordbruksproduktionen i Norrland. För Norrlands del är självfallet behandlingen av det kombinerade jordoch skogsbruket av allra största vikt. Denna företagsform har visat sig Överlägsen i dessa bygder. Kombinationen ger nämligen speciella fördelar ur olika synpunkter. Det är därför omöjligt att ac ceptera att man vid bedömningen av skilda rationaliseringsåtgärder gör en konstlad uppdelning av företaget i en jordbruksoch en skogsbruksdel. Enligt propositionen skall stöd lämnas för rationaliseringsåtgärder i jordbruket endast när denna del — betraktad fristående — är lönsam. Enligt min mening måste företaget i dessa sammanhang ses som en enhet, och hänsyn måste tas till den marginella effekten av ifrågavarande åtgärd. För de kombinerade företagen — där jordbruksdelen inte behöver ha samma omfattning som vid ett renodlat jordbruksföretag — är det inte rimligt att stöd skall lämnas endast till sådana investeringar där bidragsbeloppet skulle bli minst 5000 kronor. En sådan bestämmelse försvårar en stegvis uppbyggnad och effektivisering av företagen — i många fall den enda framkomliga vägen och dessutom den billigaste, eftersom egen arbetskraft lättare kan utnyttjas. Bl.a. gäller detta täckdikning. Utskottet har förordat en sänkning av bidragsgränsen till 3 000 kronor. Enligt min mening borde gränsen sättas ännu lägre. Det extra mjölkpristillägget i norra Sverige föreslås i propositionen behållas oförändrat. Bidragsskalan för detta tillägg justerades 1962/63 och har sedan dess varit oförändrad. Genom inflationen har emellertid värdet successivt minskats. Vi som står bakom motionerna I: 859 och II: 1056 anser att det nu är tid att göra en ny uppjustering för att återställa realvärdet av norrlandsstödet. Syftet med detta stöd bör nämligen vara att möjliggöra upprätthållandet av en jordbruksproduktion av ungefär nuvarande omfattning, eftersom detta — som tidigare påpekats — är en förutsättning för att jordbruksproduktion över huvud taget skall kunna fortsätta. Mellan 1962 68 att stiga ytterligare med cirka 5 procentenheter. En uppräkning av det extra mjölkpristillägget med 25 procent är därför befogad för att återställa realvärdet. Kostnaden härför skulle för de fyra nordligaste länen bli cirka 8 miljoner kronor, vilket är mindre än den besparing som görs på arealoch leveranstilläggen i dessa län. Även i fortsättningen bör en uppräkning ske av det extra mjölkpristillägget, så att realvärdet bibehålles. Till sist vill jag framhålla att det ur hela landets synpunkt måste vara angeläget att se till att en jordbruksproduktion på ungefär nuvarande nivå tillåtes förekomma i Norrland. Särskilt vill jag betona vikten av att rationaliseringen av befintliga företag underlättas och att kombinerade jordoch skogsbruk då ses som en företagsmässig enhet. Bidrag för rationalisering av kombinerade företag bör ges även vid stegvis uppbyggnad och rationalisering av företaget. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 10 i jordbruksutskottets utlåtande nr 25, vilken gäller en uppräkning av det extra mjölkpristillägget med 25 procent.

Herr talman! Jag var inte med på den omtalade amerikaresan och har alltså inga erfarenheter därifrån att delge kammaren. Men å la bonne heure — jag förmodar att vi måste lösa jordbrukspolitiken här i landet efter våra förutsättningar. Jag tror även att man i Amerika löser jordbruksproblemen efter sina förutsättningar. Den stora näringspolitiska fråga som kammaren snart kommer att få ta ställning till har tidigare behandlats av riksdagen från varierande utgångspunkter och med skiftande målsättningar.

Genom det statliga stödet till strukturomvandling och rationalisering inom jordbruket och genom en produktion som inte belastas med exportsubventioner skapas förutsättningar för jordbrukets utövare att på rationellt skötta gårdar nå en ekonomisk standard jämförlig med den som gäller för andra yrkesgrupper vilka gör motsvarande arbetsinsatser. Det innebär också en sådan anpassning, att jordbruket kan inordnas i en eventuell anslutning till en större ekonomisk marknad. Samtidigt bör konsumenterna — vilket väl inte skall glömmas bort i detta sammanhang — kunna erhålla jordbrukets produkter till priser som är acceptabla. Det statliga stödet avser med andra ord uppbyggnad av effektiva jordbruksföretag utan principiell begränsning till någon särskild företagsform. När det gäller detta statliga stöd till rationaliseringsåtgärder har oppositionen efter lottning formulerat utskottsutlåtandet och därvid gjort en skrivning som kan tolkas såsom en diskriminering av större välskötta företag. Nu kommer väl, som jordbruksministern framhållit i propositionen, familjejordbruket att vara den dominerande produktionsformen. Men det skulle komma att strida mot inriktningen av jordbruket mot rationella företag, om man diskriminerar större företag på det sätt som utskottsmajoriteten önskar. Oppositionen är ju övertygad om att familjejordbruket kommer att vara överlägset, och då bör man väl inte hysa någon skuggrädsla för större företag.

De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har i likhet med departementschefen ansett att den statliga kreditgarantin bör begränsas till de i jordbruket heltidsanställda. Det kan inte vara rimligt att man bortrationaliserar en del jordbrukare och samtidigt stimulerar s.k. »månskensbönder», d.v.s. sådana som har sin inkomst av annat arbete, genom att även de skall kunna utnyttja den statliga kreditgarantin. De må gärna fortsätta sitt dubbelarbete men de bör inte beredas tillfälle att i konkurrens med jordbrukare, som för sin utkomst helt är beroende av jordbruket och dess avkastning, utnyttja de lånemedel som finns inom låneramarna. Låt mig sedan, herr talman, ta upp ett par saker som några utskottsledamöter tidigare anfört i debatten. Herr Persson i Heden påstod att vi på ett något underligt sätt skulle driva bort människor från jordbruken. Vad är det som inträffar med den nya jordbrukspolitiken? Gör man något annat än att ta bort de arealtillägg och det mjölkpristillägg som tidigare utgått tilljordbrukare på mindre jordbruksfastigheter? I detta avseende har inte oppositionen någon annan mening. Vidare sade herr Persson i Heden att jordbrukarna inte har något förtroende för regeringens jordbrukspolitik. Bäste herr Persson i Heden!

Det vore tacknämligt om herr Persson i Heden ville närmare redovisa vari skillnaden ligger som skulle ge honom det stöd regeringen inte får för sin jordbrukspolitik. Får herr Persson i Heden möjligen ett sådant stöd av någon, beror det väl närmast på att han upplyst vederbörande på ett felaktigt sätt. Med denna nya jordbrukspolitik söker man skapa förutsättningar för de jordbrukare som stannar kvar i jordbruket att få en dräglig inkomst för sin arbetsinsats. Detta kan väl ändå inte få jordbrukarna att känna något misstroende mot den av regeringen förda jordbrukspolitiken. En del jordbrukare kommer väl att — vilket varit fallet även tidigare — lämna jordbruket. Avgången från jordbruket är ungefär 10000 jordbrukare per år. Här vill jag till herr Karlsson i Huddinge säga att de jordbrukare som slutat med jordbruket har hittills gjort detta utan att få något som helst avgångsvederlag. Den nya jordbrukspolitiken medför däremot att de som nu drar sig tillbaka från jordbruket kommer att få ett avgångsvederlag. Liksom de andra jordbrukare som tidigare lämnåt jordbruket får de också möjlighet att utnyttja alla de arbetsmarknadspolitiska medel som finns för att de skall kunna få en ny anställning. Jag hoppas att fru Sundberg inte tar illa upp om jag säger att när hon står i denna talarstol är hon inte lika rationell som annars. Jag har haft nöjet att besöka Findus, och jag fann att det var ett mycket välskött och högrationaliserat företag. Man var emellertid inte nöjd med det resultat som man dittills kommit fram till utan ämnade fortsätta att rationalisera. Det skulle vara egendomligt om man skulle försöka bekämpa en rationalisering på olika områden. Låt mig bara ställa frågan: Om man inte hade rationaliserat inom den mekaniska industrin, inom den industri som tillverkar jordbruksmaskiner, vad skulle jordbrukarna i dag ha fått betala för dessa? uttryck för väljarnas missnöje med den 80-procentiga målsättningen för jordbruksproduktionen. Herr Eliasson i Moholm trodde i stället att den berodde på de affischer som slagits upp, på vilka stod att läsa: Kan du tänka dig denna bygd utan jordbruk? Men är det då så alldeles säkert att det var något av dessa alternativ som attraherade väljarna. Kan det inte i stället ha varit fråga om att få ett stopp mot prishöjningarna? Centerpartiet hade en mycket stor affisch härom. För att man skulle förstå att det gällde Sverige hade den tryckts med blågul bakgrund, på vilken det stod »Stopp mot prishöjningarna». I det fallet tävlade centerpartiet mot kommunisterna, som också var ute på samma linje. De talade om för väljarna att om de röstade med kommunisterna, skulle det bli stopp på prishöjningarna. Det märkliga är att både centerpartiet och kommunisterna hade vissa framgångar. Jag tror, herrar Hansson i Skegrie och Eliasson i Moholm, att det var detta löfte, som ni på intet sätt senare har försökt att infria, som lockade en del väljare att rösta med er. Jag hoppas att väljarna så småningom kom underfund med att de lagt sin röst på fel parti. Min kollega från Kalmar län, herr Dahlgren, klagade över jordbrukets dåliga lönsamhet. Samtidigt var han mycket skeptisk mot den nya jordbrukspolitiken. Lika litet som andra hade han något alternativ till propositionens nya giv för jordbrukspolitiken. Men så säger herr Dahlgren något, som jag tycker är utmärkande för honom: »Den svenske bonden bestraffas för att han fått en rekordskörd.» Med andra ord menar herr Dahlgren att staten skulle stå färdig att köpa upp allt som inte går åt för konsumtion här i landet. Vad staten i så fall skulle betala undvek herr Dahlgren att tala om i sammanhanget. Men, herr Dahlgren, hur skulle det se ut, om staten skulle börja köpa upp allt som blir kvar vid ett produktionsöverskott och hålla uppe en produktion som inte är ekonomiskt försvarbar?

Jag ber att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i samtliga punkter där det inte föreligger någon reservation av herr Mossberger m.fl. Där sådan reservation föreligger ber jag att få yrka bifall till densamma. Jag yrkar sålunda bifall till reservationerna 2, 4 a, 5 och 7.
Herr talman! Jag vill endast göra herr Johanson i Västervik uppmärksam på att jag inte i något av mina inlägg i dag har berört vare sig arealbidraget eller mjölkpristillägget, även om det skulle vara intressant att diskutera även de frågorna. Herr Johanson i Västervik påstod att jag hade sagt att jordbrukarna inte har något förtroende för regeringen. Det är möjligt att så är fallet, men jag har aldrig sagt det, men när herr Johanson i Västervik sagt så är det väl så. Vad jag sade var att det mest bekymmersamma i denna fråga är att skogen inte har kommit med i bilden när det gäller strukturrationaliseringen inom = det svenska jordbruket. I utskottsutlåtandet säges att vid kombinerade jordoch skogsbruk bör jordbruksdelen ha sådan omfattning och effektivitet att investeringarna i den delen blir lönsamma. Jag har sagt att detta betyder att en oändligt stor mängd jordbruksenheter i detta land inte kan erhålla statliga rationaliseringslån, eftersom jordbruks delen inte är av den storleksordningen att sådana lån kan erhållas. Inte heller kan lån erhållas för att rationalisera med skog. Det finns gårdar som inte kan rationaliseras med jord på grund av att de ligger insprängda i skogsmark. | Herr Johanson i Västervik sade också att man inte 'skall omhulda sådana företag som inte är ekonomiskt lönande. Men vi har redan sådana företag i detta land som vi har omhuldat — låt mig endast peka på ett Norrbottens Jernverk.
Herr talman! Jag har aldrig sagt att herr Persson i Heden talade om slopandet av arealbidraget eller mjölkpristilllägget. Jag sade att han i dessa frågor inte har någon annan uppfattning än den som kommer till uttryck i propositionen.

Herr talman! Jag har sagt att det inte bara är jordbruksdelen som är av betydelse för jordoch skogsbruket. Endast en sjundedel av vårt lands produktiva areal är jordbruk, resten är skog. Vad jag har påstått, och det står jag vid, är att frågan om kompletteringen med skog till jordbruken kommit bort i..denna debatt. Därför är hela denna proposition och det. beslut. som nu skall fattas en. halvmesyr.. när, det :gäller: att skapa en riktig och förnuftig jordbruks
Herr talman! Jag ber att få tacka herr Persson i Heden för det alternativ som han nu har redovisat till den proposition som ligger på riksdagens bord och som vi snart skall ta ställning till.

Herr talman! Stormen, herr Johanson i Västervik, utlöstes av utspelet den 14 mars och i ännu högre grad av en tidning som heter »Nu! Storstockholm. Stad och län» och som jag har här i min hand. Den har bleknat rätt mycket med tiden, den också, men det går ändå att läsa ur den. Vidare av »Den nya jordbrukspolitiken» från SAP. Det är detta som vi skall jämföra med jordbruksutskottets utlåtande i dag. Då får vi också en riktig bild av anledningen till att reaktionen mot utskottsutlåtandet i dag är mildare än den storm som herr Johanson nämnde. Jordbruksutskottets utlåtande har ett helt annat innehåll än tidigare utspel från regeringen. Jordbruksministern talade i sitt inledningsanförande i dag om vilken förnämlig utveckling jordbruket har haft på senare år tack vare regeringens insatser. I det sammanhanget kan jag inte underlåta att besvära kammaren med en liten upplevelse jag hade för en tid sedan. En ung bondpojke kom och sade till mig med glimten i ögat: »Pengarna från Flykting 67, de skall väl gå till Sveriges bönder?» När jag förvånad undrade vad han menade med en sådan gissning svarade han: »Jo, jag såg häromdagen en definition på begreppet flykting. Det är en människa som på grund av sitt lands regim måste lämna sin arbetsplats och sin bostad för att flytta och som inte vågar återvända. Och det måste väl vara Sveriges bön der.» Jag måste då naturligtvis sätta i gång en mycket omfattande undervisning för att återföra honom till ordningen och uppfattningen att det inte förhåller sig så — men kanske speglar ändå denna episod något av den oro som har uppstått inom jordbrukarkåren i vissa fall. Statsrådet Holmqvist jämförde jordbrukarna med många andra grupper och menade att t.ex. textilarbetarna har drabbats av betydligt större svårigheter i många sammanhang. Specerihandlaren — statsrådet kallar honom t. o, m, den lille specerihandlaren — har också minst lika stora problem som jordbrukaren. Detta är alldeles riktigt. Felet i jämförelsen är emellertid att proportionerna är helt olika. Om 200 människor friställs från sitt arbete på ett företag, uppstår det fantastiska problem som är »hot stuff» i tidningarna, och det talas mycket om denna händelse. Att det försvinner gott och väl en och en halv bonde i timmen och cirka 10 000 varje år är emellertid en sak av helt andra proportioner, vilket förklarar orons intensitet. Denna oro är för övrigt inte minst kännbar i de distrikt som haft ett kvalificerat jordbruk. Bara för att ge riktiga mått åt jämförelserna vill jag påminna om att det i exempelvis ett par kommuner på Österlen måste tillskapas ett par hundra nya arbetstillfällen om året i stället för dem som förloras i samband med jordbruksrationaliseringen. Jag är vän av den rationaliseringen och den effektiviseringen.

Att varje dygn ett 30 å 40-tal jordbrukare skall omplaceras gör att stats rådets parallell med exempelvis textilindustrin inte är relevant. Statsrådet har med viss emfas i dag uppmanat jordbruksutskottets ledamöter att skruva ner sin beundran och sin förvåning över de upplevelser man hade i Förenta staterna, exempelvis det förhållandet att man tar i anspråk en stor del av jordbanken. Ja, säger statsrådet, men det är 18 miljoner hektar kvar och bara detta är sex gånger så mycket som hela Sveriges jordbruksareal. Sedan gör han jämförelser mellan vår jordbruksproduktion och = världsproduktionen. Detta är rätt underliga jämförelser. Jag vill bara helt kort framhålla att även de 8 å 10 miljoner hektar som tagits i anspråk av jordbanken, är flera gånger mer än Sveriges totala areal. Båda sidorna måste alltså jämföras om man skall få balans i resonemanget. Jag konstaterar med glädje att statsrådet enligt min bedömning i sitt tal visar ett ökat förtroende för jordbrukets föreningsrörelse. Man har dock ibland med viss beklämning upplevt att jordbrukskooperationen bedömts på ett sätt som gett anledning till förvåning. Jag skall nu inte hänge mig åt detta utan bara som sagt nämna det glädjande förhållandet, att det i statsrådets tal kommer till uttryck ett ökat förtroende för jordbrukskooperationen. I detta sammanhang vill jag besvära kammaren med en statistisk uppgift beträffande jordbrukskooperationens andel av försäljningspriset på sina produkter, den andel som skall svara för deras kostnader. Trots det relativt sett höga kostnadsläget i Sverige kan exempelvis Sveriges slakteriförbund av partiförsäljningspriset för nötkött betala 104,5 procent till producenterna. Det låter ganska fantastiskt att man betalar mer än man tar ut i partiförsäljningspris. Detta är beroende av effektiviteten — som man talat om här tidigare — och av att biprodukterna utnyttjas. På denna punkt ligger Sverige klart i toppen, Norge kommer därefter med 103,4 procent, Danmark med 100,8 procent, Holland med 96,9 procent o.s.v. neråt. Denna lilla statistiska uppgift ville jag nämna när jag nu uttalar den förhoppningen att de tongångar om ett ökat förtroende som framskymtat också skall få praktiska konsekvenser. Den senaste tidens händelser när det gäller nötköttet kan i hög grad diskuteras ur principiella synpunkter. Det gäller regeringens handläggning av dels Danmarks-importen, dels köttrealisationen. I intet av dessa båda fall har regeringen innan beslut fattades tagit kontakt eller haft överläggningar med i Sverige berörda parter. Det har resulterat i bestämmelser som fått och förmodligen kommer att få helt andra konsekvenser än vad som avsetts. Som exempel kan nämnas beslutet att sänka importavgiften med 15 procent, vilket enligt svenska erfarenheter är en onödigt kraftig sänkning. Ett annat exempel är köttrealisationen som inte fick någon effekt på den svenska konsumtionen. Detta påpekades i förväg från åtskilliga håll. Nu kan man av konsumlionsstatistiken utläsa att resultatet blev just det som man från jordbrukets sida framhöll att det skulle bli, vilket regeringen emellertid helt bortsåg ifrån. Detta har kostat jordbruket åtskilliga miljoner kronor utöver vad som blivit fallet vid ett normalt exportförfarande. Det vore i framtiden önskvärt för alla parter att man från regeringens sida upprätthöll god kontakt med de organisationer inom landet som berörs av olika beslut. Det skulle minska risken för felbedömningar av det slag som här blev ett faktum. I en motion i anledning av jordbrukspropositionen har vi framfört en del funderingar beträffande sammansättningen av Svensk kötthandels styrelse. I anledning av ett uttalande som är gjort i jordbrukspropositionen har vi sagt att vi inte anser att man på bekostnad av Sveriges slakteriförbunds representation i den styrelsen kan utöka kon sumentrepresentationen. Om detta har utskottet sagt att man inte vill ta ställning, utan det överlåter man till Kungl. Maj:t. Jag vill också här i anknytning till det resonemanget om ett ökat förtroende för föreningsrörelsen bara uttrycka den förhoppningen, att Kungl. Maj:t då visar sitt förtroende för föreningsrörelsen genom att låta representationen i styrelsen för Svensk kötthan del motsvaras av rörelsens andel av marknaden. Vidare är det ytterligare en liten passus som jag ber att få besvära kammaren med. I jordbruksutskottets utlåtande på s. 122 återges departementschefens bedömning av hur man i framtiden bör utforma marknadsreglerande åtgärder. Han säger här att det ur såväl producentsom konsumentsynpunkt är angeläget att inom jordbrukssektorn så långt möjligt tillämpas samma principer i fråga om konkurrens som för näringslivet i övrigt. Det är också av vikt, säger han, att ifrågakommande marknadsregleringar helt åvilar statlig myndighet. Med anledning därav vill jag bara fråga: Vad är då anledningen till att man inte följer upp den principen? Vad är anledningen till att man alltid vägrar att helt svara för kostnaden för den lagring av kött som måste ske inom jordbrukets föreningsrörelse i marknadsreglerande syfte? I statsrådets inledningsanförande fick vi en lång exposé över alla åtgärder till jordbrukets och jordbrukarnas bästa som under senare tid kommit till stånd. Jag skulle vilja sluta med frågan: Skulle man ändå inte kunna tänka sig att alla dessa åtgärder i någon liten grad är betingade av samhällets eget intresse för en tryggad livsmedelsförsörjning?

Herr talman! Som siste talare på dagens långa talarlista kan jag inte uraktlåta att säga beträffande den historieskrivning, som herr Larsson i Borrby gjorde i fråga om Flykting 67 och som han lyckades sammankoppla med dagens jordbruksdebatt, att den utgjorde ett lågvattenmärke i dagens diskussion. Den hade vi säkert kunnat vara förutan vid den här sena timmen på dygnet.
att stödja en storproducent med lån och bidrag — maximibeloppen 400 000 kronor och 100000 kronor nämndes — eller att ge ett motsvarande belopp fördelat på tio redan existerande familjejordbruk. Familjejordbruken är den typ av jordbruk som även enligt socialdemokraterna i utskottet skall bli den dominerande också för framtiden. Jag tycker att det här hade varit ganska naturligt med ett uttalande att det redan existerande familjejordbruket bör stärkas.
När nu den långa debatten om de framtida riktlinjerna för vårt lands jordbrukspolitik snart är avslutad, kan ingen påstå, att det beslut vi skall fatta tillkommit utan en lång förberedande debatt. Det är väl snarast så att jordbruksutskottet, trots den snabba behandlingen av ärendet, tagit stor hänsyn till den debatt som förts och de riktlinjer som därvid angivits som mål för den nya jordbrukspolitiken.
Under alla förhållanden borde detta få konkurrera på lika villkor. Ger man ett ensidigt stöd åt storproduktionen, och speciellt till den storproduktion som knappast har anknytning till jordbruket, skapas nya överskottsproblem, man undergräver familjejordbrukets existens, skapar nya nedläggningsproblem, och skapar nya problem för de kvarvarande, ensidigt drivna jordbruken att under hela året effektivt kunna utnyttja arbetskraften. Ganska säkert blir vinsten minimal, om det nu över huvud taget blir någon vinst.
Min avsikt är att helt kortfattat kommentera några av de bärande motiven för den omvandling som föranleds av ett nytt synsätt på dessa frågor. Jordbruket har varit utsatt för och kommer även framöver liksom andra delar av vårt näringsliv att vara utsatt för en omdaning. När vi utformar jordbrukspolitiken måste vi ta hänsyn till vår omvärld.
Beträffande överskottsproblemen blir man något betänksam inför de möjligheter de nya riktlinjerna beträffande rationaliseringsåtgärder ger i fråga om bidrag och lån. Det torde vara svårt att nå målsättningen en minskad produktion, såvida man inte är återhållsam och försiktig när det gäller att stimulera insatser på detta nya område.
I debatten har man under hand framhållit de stora krav som konsumenter, näringsliv och samhälle ställer på utformningen av den framtida jordbrukspolitiken. Bl.a. frågan om produktionsvolymen har varit föremål för en lång och intensiv debatt.
Det är detta som framhålles i motionen och som jag här velat understryka. Dessutom är det inte alltid säkert att man genom en långt driven specialisering uppnår den allra lägsta produktionskostnaden.
För den grupp som kommer att svara för produktionen och tillhandahållandet av livsmedel inom det område debatten i dag gäller är det av värde att, som utskottet också framhållit, det allmänna vid utformningen av den framtida jordbrukspolitiken ger uttryck för sin solidaritet. Detta har också framhållits av departementschefen i propositionen beträffande den framtida jordbrukspolitiken.
Med all respekt för talet om specialisering vill jag påpeka, att man ibland glömmer de fördelar som en kombinerad animalieoch vegetabilieproduktion innebär — detta, som jag sade, inte minst med tanke på möjligheterna att effektivt utnyttja arbetskraften. Herr talman! Jag har med detta velat säga att en stimulans för att bryta ut animalieproduktionen från det verkliga jordbruket kan ge helt andra resultat än vad som avsetts, om man tar hänsyn till hela livsmedelsproduktionen.
Utan att i detalj gå in på den debatt som förts i dag vill jag säga att det är med en viss förvåning jag har lagt märke till den frenesi och den hetta, med vilken en del av de borgerliga stridsmännen fört diskussionen under dagens lopp. Man har lämnat negativa redogörelser för propositionens och utskottsutlåtandets innehåll, vilka helt överskuggat de på morgonen gjorda erkännandena att man är ense om och har en gemensam syn på jordbrukets framtid.
Beträffande bidragen till den inre rationaliseringen föreslås i propositionen, att dessa skall begränsas till större kapitalkrävande investeringar, och som jag nyss sade maximeras beloppet till 400 000 beträffande lån och bidragsprocenten till 25 270, dock i fråga om byggnation till högst 100 000 kr.
Man kan icke värja sig för tanken att detta mera varit uttryck för ett valtaktiskt manövrerande än grundat på sakliga motiveringar, trots att det gäller framtiden för en näring som har stor betydelse för vår livsmedelsförsörjning.
Samtidigt som högsta bidragsbeloppet höjs från 8 000 till 100 000 begränsas bidragsgivningen till större kapitalkrävande investeringar. Jag anser att man liksom hittills bör bevilja bidrag även till begränsade förbättringsåtgärder eller till nyinvesteringar i ekonomibyggnader i det vanliga familjejordbruket. Vi vet i dag inte med säkerhet vilken storlek som ur ekonomisk synpunkt är den mest lönsamma.
Svälten i världen har också varit uppe till lång och intensiv diskussion, och man har redogjort för de erfarenheter utskottsledamöterna fick vid sin resa i Amerika. Sagesmännen har valt att referera olika uttalanden, och referaten har även varit färgade av respektive talares politiska uppfattning i dessa frågor.
Att i den situationen med statliga subventioner stimulera fram en storleksrationalisering tycker jag är felaktigt och orättvist, bl.a. därför att subventioner av den storlek det här kan bli fråga om tar bort möjligheterna till konkurrens på lika villkor och förhindrar inkomstjämförelser. De kan över huvud taget leda till en icke önskvärd utveckling.
Det är ett par punkter som man inte har tagit upp. Jag tänker t.ex. på vad Mr Freeman sade: »Det är emellertid orimligt att de utvecklade länderna för alla tider skall föda utvecklingsländerna. På sikt måste dessa själva svara för sin försörjning med livsmedel.» Jag tror att detta är ett faktum som det är nödvändigt att slå fast i diskussionen om hjälpen till andra länder.
Mycket mer skulle vara att säga i denna mycket stora fråga. Jag skall emellertid begränsa mig till det sagda och endast instämma i vad utskottet framhållit i fråga om rationaliseringsmålsättningen, nämligen att rationaliseringsåtgärderna främst bör inriktas på att bygga upp bärkraftiga familjejordbruk.
Jag kan inte uraktlåta att ta upp diskussionen om tomaterna — de ligger mig varmt om hjärtat. Fru Sundberg fick faktiskt med en del persilja i resonemanget om tomaterna. Det är inte på det sättet att de svenska tomaterna bi drar till att priset på importerade tomater sjunker.
Jag vill också instämma i vad som sägs i reservationerna 12 och 13 b, där det yrkas att ramarna för den statliga kreditgarantin höjs när det gäller lån såväl för yttre och inre rationalisering som för jordförvärv.
Förhållandet är tvärtom. Jag kan tala om att vi just nu i landet har importerade tomater som kommer från Rumänien. De har en stark prispressande effekt, inte bara på de svenska tomaterna utan även på de holländska.
Detta är två som jag tycker mycket betydelsefulla punkter i de riktlinjer som vi om en stund skall fastställa för det framtida jordbruket. Familjejordbruket bör vara framtidsjordbruket, och ytterligare statliga insatser på kreditgivningens område behövs för att nå detta mål.
Detta är naturligtvis bekymmersamt för odlarna, men jag är trots allt förhoppningsfull därför att jag vet att de svenska tomaterna i kvalitet och smak väl kan tävla med de importerade. Avslutningsvis vill jag, herr talman, instämma i det yrkande som herr Persson i Skänninge gjorde i dag i sitt första
Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12 och 13 b samt i övrigt till vad utskottet hemställt.

00.15 för att bereda jordbruksutskottet tillfälle att sammanträda. Vid sammanträdets fortsättning efter ajourneringen bordlägges det av utskottet avgivna memorialet i ärendet. De på dagens föredragningslista återstående ärendena avses skola uppskjutas till morgondagens sammanträde. Om utskottet i sina memorial endast framlägger förslag till sammanjämkning, kommer memorialen att företagas till avgörande vid det sammanträde som utsatts till kl. 10.00 i morgon, och det sammanträde som utsatts till kl. 10.30 blir sålunda ej erforderligt.